Fru talman! Får jag för det första ställa en fråga till Bo Holmberg, som allra sist i sitt inlägg talade om de partier som står för rättvisa och solidaritet: Vilka partier avses? För det andra, fru talman, var Bo Holmberg bekymrad över att de borgerliga partierna i socialutskottet inte kommit överens i sjukvårdsfrågor. Det är riktigt att det finns hos partierna litet olika idéer om hur sjukvården skall utvecklas. Det äger sin riktighet. Men den bästa testen på hur dessa partier lyckas komma överens finner vi kanske inte i socialutskottet utan på det praktiska arbetsfältet. Gå ut och se hur det ser ut i kommuner och landsting. Jag tror att Bo Holmberg finner väldigt många landsting där de borgerliga partierna samarbetar ganska bra och finner praktiska lösningar på sjukvårdens problem. Om jag får föreslå 08-området så har där bedrivits en aktiv sjukvårdspolitik av de tre borgerliga partierna både i regeringsställning och i opposition under senare år. Jag blir litet bekymrad när jag hör talet om att det bara är i Stockholmsområdet som problemen finns. Resten av landet är helt problemlös. Där fungerar sjukvården till allmän belåtenhet. Det är inte den bild jag får när jag åker runt i landet, talar med sjukvårdspolitiker från olika delar av landet och läser tidningar från olika delar av vårt land. Tvärtom får jag en bild av att det överallt i vårt land, på väldigt många håll, finns köer i sjukvården, finns brister och svårigheter att samordna mellan kommuner och landsting, finns friktioner i samarbetet, som ytterst drabbar de gamla, sjuka och handikappade. Jag tycker att tanken att man skall ha sämre vård om man har ett visst telefonnummer borde Bo Holmberg överge.
Fru talman! Bo Holmberg började med att konstatera att Stockholm inte är Sverige. Det är riktigt i många avseenden, och det skall vi vara tacksamma för. Här är onekligen sjukvården i rejäl kris. Det är annorlunda hos Bo Holmberg. Det är riktigt. Det är också annorlunda, kan jag säga, i Malmöhus län där jag kommer ifrån. Köerna är i många avseenden avsevärt kortare. Det skall vi vara väldigt tacksamma för. Till stor del styr där den högerallians som Bo Holmberg talar om i många olika sammanhang. Jag tycker att Bo Holmberg och socialdemokraterna i denna fråga intar en förstelnad attityd. Landstingen sköter detta bäst, inga privata lösningar på egentligen något enda område. Det är väldigt litet av nytänkande. Jag tycker att Bo Holmberg i väldigt stor utsträckning blundar för den verklighet som faktiskt är en realitet för många människor i vårt land. Jag konstaterar att det finns personer socialdemokraterna och regeringen närstående som trots allt har en annan attityd. I en bok med namnet ''Det nya samhället, om den offentliga sektorns möjligheter'' skriver Gunnar Wetterberg, departementsråd och chef för finansdepartementets strukturenhet, så här: ''Sjukvården skall finansieras på ett sätt som gynnar konkurrens och kostnadseffektivitet inom vården. Detta sker bäst genom att sjukförsäkringen tar över hela finansieringen av vården. Då följer vårdersättningen patienterna, som själva kan välja vilken vårdcentral de vill ha som vårdare och rådgivare.'' Förhoppningsvis förebådar Gunnar Wetterbergs bok ett nytänkande även inom socialdemokratin.

Fru talman! Jag kan inte hålla med Rosa Östh om att socialdemokratin ständigt springer och anpassar sig till de borgerliga förslagen. Däremot gläder det mig att flera av oss i utskottet är överens om att vi måste se mera nyanserat på sjukvården beroende på var vi befinner oss. Jag kan också hålla med Anita Stenberg om att storstäderna som sådana brottas med annorlunda problem än vad landet i övrigt gör. Till Daniel Tarschys vill jag säga att vi från utskottet besökte ju Norrbotten i förra veckan. Där fick både Daniel Tarschys och jag en bild av hur hälso och sjukvården fungerar i glesbygd. Jag tror att Daniel Tarschys håller med mig om att man där med begränsade resurser men med en kunnig personal hade löst hälso och sjukvårdsproblemen på ett sätt som storstäderna skulle kunna dra nytta av. Några från storstäderna borde kanske åka dit på studiebesök och se efter vad de kunde ha att lära sig av hur man löst problemen där uppe. Jag är medveten om att avstånd och annat gör att man inte kan kopiera olika modeller, men jag tror att det skulle vara till gagn om vi kunde nyansera sjukvårdsdebatten i Sverige med utgångspunkt från vilken ort diskussionen gäller. Daniel Tarschys frågade vilka partier jag avsåg när det gällde rättvisa och solidaritet. Jag har ju sett hur Daniel Tarschys partiledare för några dagar sedan blev åthutad av fundamentalisterna på Svenska Dagbladet. Bengt Westerberg hade försökt nyanserat bilden av Sverige och sagt att allt i Sverige inte är dåligt. Då sade man från Svenska Dagbladets sida: Är det inte så att vi inom högeralliansen har sagt att Sverige är en randstat på nedgång? Hur kan då Bengt Westerberg vara så oförskämd att han går ut och nyanserar detta påstående? Jag kan se hur SAF och Industriförbundet har blivit mer politiska. Jag är rädd för att de yttersta högerkrafterna vill använda moderaterna och folkpartiet i riksdagen som någon sorts marionetter för dem som vill föra ut högerbudskapet. Därav kommer min oro för bristande rättvisa och solidaritet inom socialpolitiken. Jag delar Per Stenmarcks uppfattning att det har skett en klar polarisering kring marknad och den offentliga vården. Per Stenmarck säger ungefär som Zetterberg att först måste det bli ett himla kaos. Det finns ingenting i den befintliga vården som kan rättas till. Jag håller med Daniel Tarschys om att det visst kan finnas sådant som kan rättas till. Genom ÄDEL-reformen, betalningsansvaret och genom prioriteringar har vi rättat till en rad missförhållanden. Socialdemokratin står för förändringar, men vi vill inte ge oss på sådana äventyrligheter som marknadsstyrning. Det är där, Per Stenmarck, som vi skiljer oss åt.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av socialförsäkringsutskottets yttrande till socialutskottets betänkande SoU21. Kostnaderna inom socialförsäkringsområdet har ökat kraftigt under de senaste åren. Riksdagen har beslutat om vissa åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen. Kompensationsnivåerna i sjukersättningen har sänkts. Riksdagen har också beslutat om en aktiv rehabilitering och rehabiliteringsersättning och om arbetslivsfondens verksamhet. Denna nya inriktning kommer att innebära att utslagningen från arbetsmarknaden minskar. Det är arbetslinjen som skall hävdas. Det är mycket positivt att människor kommer tillbaka till ett arbete i stället för att vara långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. För att rehabiliteringen skall bli framgångsrik krävs en effektiv samverkan mellan socialförsäkringen och andra sektorer i samhället, och främst är det då sjukvården som har en central roll. Jag vill här understryka att det är viktigt att försöksverksamheten utgår från principen vård på lika villkor.

Det får med andra ord inte skapas I socialförsäkringsutskottets yttrande har moderaterna anmält en avvikande mening. De vill, som vi har hört här i kammaren i dag, införa ett system med en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Detta förslag har tidigare avslagits av en majoritet i riksdagen. Men moderaterna fortsätter att hävda sitt förslag. Jag vill påstå att det skulle innebära en stor systemförändring att införa en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring och ett stort avsteg från den generella välfärdspolitik som vi socialdemokrater slår vakt om. Fru talman! Jag har inte något särskilt yrkande, utan jag yrkar bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkanden 21, 22 och

Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag har litet svårt att förstå när moderaterna hänvisar till att det skulle finnas mycket bättre system i andra länder. Jag är av den uppfattningen att vi i Sverige har världens bästa sjukvård.

Herr talman! En utrotningshotad art med keps -- är det bilden av den svenska bonden år 1991? Det är märkligt nog böndernas egna intresseorganisation som på detta sätt framställer sina egna medlemmar. Det är just ett märkligt sätt att ingjuta framtidstro hos bönderna på. De är tyvärr inte ensamma om sitt sätt att beskriva jordbruket. Det finns i vårt land alldeles för många som tycks vara beredda att älska jordbruket till döds. I sin iver att beskriva hur oerhört hotat detta älskade jordbruk är, gör man i stället jordbruket en stor otjänst när man i alldeles för svarta nyanser målar upp hotbilder som inte stämmer med verkligheten. Det bidrar i hög grad till att hos jordbrukarna skapa denna känsla av hopplöshet inför framtiden. Det leder till en uppgivenhet som gör att många i dag tycker att det är svårt att fortsätta att vara jordbrukare. Jag har all respekt för jordbruket och dess utövare. Jag vet att de svenska jordbrukarna är mycket skickliga hantverkare. Jag vet också att den omställningsprocess som det svenska jordbruket befinner sig i är mycket svår. Den är mycket svår i sig, därför att den innebär en förändring av ett system som vi har haft länge. Den är svår därför att den utspelar sig mot bakgrund av en väldigt föränderlig internationell situation. Det talas mycket om att vi behöver långsiktighet i livmedelspolitiken. Det håller jag med om, men jag måste samtidigt säga att det är väldigt svårt att skapa långsiktighet för en näring som just nu är så utsatt för förändringar i det internationella perspektivet. Vi vet ännu så litet vilka förändrade spelregler som det svenska EG-medlemskapet -- som vi i vänsterpartiet inte vill ha -- kommer att innebära. Vi vet också så litet vad den fortsatta GATT-processen kommer att innebära för det svenska jordbruket. Det är mycket svårt att då forma en långsiktig svensk jordbrukspolitik. Jag förstår att allt detta är oerhört svårt för de svenska jordbrukarna. Men jag tror inte att näringen eller producenterna gagnas av den oseriösa och ytliga debatt som pågår när det gäller jordbruket i allmänhet och gränsskyddet i synnerhet. Om det är något som jag önskar mig är det en mer nyanserad och seriös debatt på detta område. Herr talman! Riksdagen beslutade förra året om en ny livsmedelspolitik. Det fanns en mycket stor enighet om att den gamla livsmedelspolitiken hade spelat ut sin roll. Det fanns också en mycket stor enighet om att nackdelarna med den sedan länge hade övervägt över fördelarna.

Alla dessa vackra mål för jordbrukspolitiken var ju ouppfyllda. Det fanns mycket kraftig kritik på alla dessa punkter. Det fanns därför i riksdagen en stor enighet om att det behövdes en ny livsmedelspolitik. Det fanns en stor enighet om att en avreglering av jordbruket var nödvändig. Men enigheten var faktiskt inte alls särskilt stor om vad som skulle komma i stället för denna gamla jordbrukspolitik och om hur den nya livsmedelspolitiken skulle se ut. Det är av förra årets beslut lätt att se att det blev en kompromiss. Den innehöll litet från alla partiers förslag, men det är inte en helhet som vi står enade och samlade bakom. Om man kan tala om svek i förhållande till förra årets beslut är -- tror jag -- det stora sveket att vi då tillät oss att sopa så många stora problem under mattan. Vi gjorde det därför att vi var så ivriga att bli överens om den nödvändiga avregleringen. Vi tillät oss att väldigt ytligt behandla mycket viktiga aspekter av den nya livsmedelspolitiken. Dit hör -- enligt min mening -- frågan om gränsskyddet. För vänsterpartiets del innebar den nya inriktningen av jordbrukspolitiken att vi ville ha stöd inte bara till de tidigare prisreglerade grödorna, utan även till de delar av jordbruket som vi ville värna och utveckla. Det betyder den alternativa odlingen och det ekologiska lantbruket. Vi ville ha ett mer uttalat stöd till en fortsatt -- och utvecklad -- vallodling. Vi ville att den nya långsiktiga landskapsvårdande ersättning som infördes skulle ges en mer generell utformning och få större anslag. Det är några av de aspekter om vilka vi hade meningar som vi inte i tillräckligt hög grad fick med i den slutliga utformningen av den nya livsmedelspolitiken. Det har enligt vår mening lett till att den nya livsmedelspolitiken har fått en felaktig balans och inte i tillräckligt hög grad förmår värna jordbruket i skogs och mellanbygder, där samhället ju har ett extra stort ansvar. Vi tycker att detta är oroande. Vi tycker att det är mycket viktigt att den nya livsmedelspolitiken följs upp och förändras. Vi kunde då konstatera att den stora bromsklossen när det gäller t.ex. vallodlingen -- som är av så avgörande betydelse -- var moderata samlingspartiet. De tycks numera ha ändrat sig på den punkten, och det välkomnar jag. Jag hoppas att det också skall få praktiska konsekvenser på den fortsatta jordbrukspolitiken. En sak var alla överens om. Det var att avregleringen i omställningsperioden skulle komma att innebära fallande priser för producenterna. Det beslöt vi t.o.m. i vissa fall när vi lade fast förändringarna i spannmålspriset. De fallande priserna till producenterna, som vi nu börjar se, är alltså en förutsedd effekt av de beslut som riksdagen fattade förra året. Vad vi nu har att diskutera är hur effekterna av dessa fallande priser skall föras fram till konsumenterna. Det uttalades nämligen klart i förra årets beslut att de effekterna skulle föras fram just till konsumenterna. Här handlar det om en anpassning av gränsskyddet till de inhemska prisnivåerna. Det handlar alltså inte om en ensidig sänkning av gränsskyddsnivån under de svenska prisnivåerna. Det skulle vara ett avsteg från förra årets beslut. Det gäller att upprätthålla principen att gränsskyddet skall förhålla sig till och följa de inhemska prisnivåerna. Det är, såvitt vi har kunnat bedöma, det enda sättet att garantera att effekterna förs fram till konsumenterna. Vad som annars kommer att hända är att priserna till de svenska producenterna faller medan gränsskyddsnivån ligger kvar på den tidigare nivån. Importerade livsmedel, dvs. den import vi redan har, blir dyrare än motsvarande inhemsk produktion. Därigenom skapas ett utrymme för mellanleden att utöka sina marginaler så länge de håller sig under denna gamla gränsskyddade nivå. Det gör i sin tur att primärkonsumenterna får bära bördan av omställningen. Det blir ingen positiv prispåverkan för konsumenterna. Det var inte avsikten med förra årets beslut. Det är i all korthet skälen till att vi anser att denna gränsskyddsanpassning är en nödvändig konsekvens av förra årets beslut. Naturligtvis är den inte det allena saligörande. Vi kommer inte som konsumenter att plötsligt få oerhört billigare mat tack vare detta. En lång rad faktorer påverkar matpriserna. Bl.a. gör momsen och den bristande konkurrensen det. Självklart måste åtgärder vidtas på alla dessa områden. Vi måste sätta till alla klutar för att hålla matpriserna nere, och vi kan inte underlåta att vidta just den här åtgärden. Det är nödvändigt att få mat för att över huvud taget kunna överleva, men mat är också en oerhört betydelsefull del av vårt sociala liv. Vi vill umgås, träffa människor och bjuda på god mat. Hyggliga matpriser är således inte bara något viktigt för barnfamiljer, vilket det har påståtts i momsdebatten. Även pensionärer behöver köpa mat till rimliga priser för att få pengarna att räcka till. Enligt min mening är därför svaret på frågan om vi sviker förra årets beslut ett klart och entydigt nej. Det gör vi inte. Avsikten med gränsskyddet är just att priserna skall följa den inhemska prisnivån. Det är en riktig princip som bara kan upprätthållas om vi tillåter gränsskyddet att följa med nedåt. Det är enligt min mening angeläget att påpeka det som också utskottet med anledning av en vänsterpartimotion skriver, nämligen att detta naturligtvis inte är den enda faktor som kommer att bestämma gränsskyddets framtida nivå.

Om importen ökar eller minskar kraftigt och om denna förändring kan relateras till nivån på gränsskyddet bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag om åtgärder.'' Utskottet säger här mycket tydligt, att det nu liksom tidigare finns flera aspekter som bestämmer var gränsskyddet för olika enskilda produkter skall hamna. Nu liksom tidigare skall beslut fattas efter mycket noggrann beredning av de myndigheter som har denna uppgift i samhället. Det riksdagen har att uttala sig om nu är en enda sak, nämligen att det prisfall som blir konsekvensen av förra årets beslut också skall komma konsumenterna till godo. Jag måste, herr talman, säga att det är en gåta för mig hur något enda parti egentligen kan ha något att invända mot detta. Är vi inte alla överens om att effekterna av den nya livsmedelspolitiken också skall komma konsumenterna till del? I anförandet från den moderate ledamoten saknar jag t.ex. varje antydan om att livsmedelspolitiken kan ha något som helst intresse ur konsumentperspektiv. Monopoliseringen inom den svenska livsmedelsindustrin är katastrofal. Vänsterpartiet har åtskilliga gånger, även i detta sammanhang, fört fram krav som går ut på att marknadsinträdet för svenska aktörer måste öka. Lyckas inte det, då återstår som enda möjlighet att införa någon form av spärr för monopolen. Då återstår bara att öka inflytandet via importen, och det är enligt vår mening helt otillräckligt. Jag yrkar därför särskilt bifall till reservationerna 20 och 21, som går ut på att samhället måste ta ett större ansvar för att stimulera den småskaliga livsmedelsproduktionen och förädlingen. Särskilt gäller det den del av jordbruket som kallas för alternativ odling. Kvalitetskontrollen vid import av livsmedel är enligt vår mening oerhört viktig. På detta område måste ambitionerna ökas. I dag förekommer en stickprovskontroll på företrädesvis frukt och grönsaker. Enligt vår mening är den otillräcklig. En ännu sämre kontroll förekommer på andra produkter, t.ex. kött. Vi tycker att Sverige gör för litet för att höja ambitionerna när det gäller att stärka kvalitetskontrollen. Det förvånar mig alltid att diskussionen om kvalitet på livsmedel lyfts fram när vi diskuterar frågan om gränsskyddet. När samma aktörer talar om det förväntade svenska EG-medlemskapet och de positiva möjligheter det skall innebära för det svenska jordbruket att exportera våra produkter -- vilket naturligtvis måste motsvaras av en ökad svensk export -- då är kvalitetsresonemanget som bortblåst. Då är tydligen inte längre kvaliteten på de produkter som vi importerar intressant. Jag tycker detta avslöjar ett ensidigt producentintresse bakom det förmenta kvalitetsintresset. För vänsterpartiet är det definitivt inte på det viset. Kvalitetsaspekterna är oerhört viktiga och kommer att bli ännu viktigare när vi får en ökad internationell jordbrukshandel. Det är det perspektiv som vi har att räkna med. Vi anser att ytterligare åtgärder måste vidtas. Jag beklagar djupt att vi inte har fått utskottets majoritet med oss på denna punkt. Jag beklagar också att Sverige inte med större kraft i de internationella förhandlingarna, både i förhållande till EG och i GATT-processen, ställer krav som har att göra med jordbrukets och livsmedelsproduktionens miljöeffekter. Vi är alla överens om att dumpning är något negativt. Det handlar alltså om att länder försöker sälja produkter genom att dumpa kostnaderna för dem. Men vad är en livsmedelsproduktion med hög användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel annat än en form av grön dumpning! Produkterna blir kanske billigare, men det sker till priset av en förstörd miljö. Det har i denna debatt förvånat mig att höra moderata samlingspartiets representant så varmt tala för en fortsatt reglering och planhushållning på detta område. Annars brukar ju alltid moderata samlingspartiet vända sig mot regleringar och planhushållning. Då är det tydligen inte så viktigt med den moderata ideologin. Måhända beror det på vem som gynnas av denna reglering och planhushållning. Vad gäller gränsskyddet vill moderata samlingspartiet införa en reglering med hjälp av restitutionsförfarande, som brukar användas vid tillfälliga brister av råvaror på den svenska marknaden. Jag vill gärna citera vad jordbruksnämnden skriver i sin utredning om det framtida gränsskyddet och restitution: ''Systemet är främst aktuellt när man önskar tillämpa en hög grad av reglering och med hög detaljeringsgrad.'' Det är intressant att konstatera att detta är vad moderata samlingspartiet vill främja och öka inom den svenska jordbrukspolitiken. Jag konstaterar också att Sven Eric Lorentzon var upprörd över att en fransk spannmålsodlare uppbär stöd på 5 000 kr. per hektar. Ja visst, det är mycket pengar, men jämfört med den genomsnittliga svenska nivån på 8 000 kr. per hektar är det ju ändå inte så hårresande mycket. Sven Eric Lorentzon frågade vem som kunde lita på folkpartiet. Det förvånar mig att han ställde frågan till oss alla här i riksdagen. Jag för min del har aldrig litat på folkpartiet. Det vore mer intressant om Sven Eric Lorentzon frågade sig själv och sitt eget parti om man kan lita på folkpartiet. Det vore också väldigt intressant för alla oss andra att få veta hur den jordbrukspolitik ser ut som ni förmodligen tänker rivstarta med efter valet. Blir det den moderata jordbrukspolitiken, eller blir det folkpartiets? Det är ljusår emellan de två sätten att bedriva jordbrukspolitik. Jag tycker faktiskt att vi har rätt att få ett svar på den frågan här i dag. Jag vill gärna också ta tillfället i akt att säga att jag definitivt inte delar folkpartiets mening om hur man skall justera gränsskydd, att man ständigt skall anpassa gränsskyddet till de fallande svenska priserna och med kravet på att omställningen skall ske på ett socialt acceptabelt sätt som enda spärr. Vem skall avgöra vad som är socialt acceptabelt? Med den folkpartistiska politiken riskerar vi verkligen att få en ständigt nedåtgående spiral, där det inte finns någon spärr för när gränsskyddssänkningen skall stoppas. Med det förslag vi nu diskuterar här i dag finns det en klart uttalad målsättning om att det inte skall handla om en sådan ständig nedpressning. Det handlar om att i omställningsperioden följa efter de svenska priserna med gränsskyddet, men det handlar också om att när överskotten är borta och kurvan vänder kunna följa med upp och se till att det på nytt skapas ett utrymme för förbättrad lönsamhet inom jordbruket. Det är därvidlag en avsevärd skillnad på det folkpartiet föreslår och det som vänsterpartiet menar är det riktiga i det här fallet. Jag kan hålla med dem som här har sagt att det i den socialdemokratiska livsmedelspolitiken finns en brist på helhet. Det finns framför allt en brist på tro på jordbruket som en framtidsnäring. Om socialdemokraterna hade denna tro skulle man avsätta mer av resurser till forskning och utveckling av alternativa grödor och till alternativ användning av redan befintliga grödor. Man skulle inse att jordbruket är en framtidsnäring av oerhört stor betydelse i vårt samhälle. Detta är självfallet när det gäller livsmedelsproduktionen. Men det är också nödvändigt att jordbruket ses som en framtidsnäring när det gäller mycket mer av industriell produktion och när det gäller energiproduktion. Det enda sättet för oss att hantera vårt samhälles ekologiska kris är att se till att mycket mer av de produkter vi använder ingår i ett naturligt kretslopp, och detta är fallet i fråga om de produkter vi kan få från de areella näringarna. Det är inget skämt, det är ingen lustig liten nisch att man kan tillverka plaster av socker, potatis och ost, att man kan använda lin som ersättning för asbest, att man kan tillverka hårdplaster för båtskrov osv. med produkter från jordbruket. Här finns framtiden för det moderna industrisamhället. Jag saknar verkligen hos socialdemokraterna en positiv inställning till detta framtidsperspektiv. På lång sikt handlar det svenska jordbrukets överlevnad och utveckling om just detta. Vi har att välja väg i ett väldigt viktigt avseende. Skall vi ha ett jordbruk som förser människorna i detta land med livsmedel och inget mer? I så fall kommer vi att få ett jordbruk i stagnation. Enligt min mening måste vi säga ja till ett jordbruk som lever i en värld med ökad handel också med livsmedelsprodukter men där vi ställer större krav på garantier för kvaliteten. Vi måste säga ja till ett jordbruk som också följer denna andra inriktning, som väljer att satsa på och utveckla de nya grödorna och de nya användningsområdena för de gamla grödorna. Om vi kan föra den diskussionen och diskutera det långsiktiga perspektivet kommer jordbruket att bli en blomstrande näring som ger sina utövare en god lönsamhet. Det förutsätter också att vi för den här diskussionen tillsammans, att vi kommer ur den mycket olyckliga motsättning som har låst diskussionen mellan producenter och konsumenter. Vi har nämligen alla ett gemensamt intresse av att i Sverige ha ett bevarat och utvecklat jordbruk.